Herr talman! Daniel Bäckström har frågat mig om jag avser att vidta åtgärder för att tullverksamhet vid centrala gränsorter likt tullstationen i Hån utvecklas i stället för att avvecklas. Jag har redan vidtagit åtgärder för att utveckla tullverksamheten vid gränserna. Regeringen har i budgetpropositionen för 2018 föreslagit en permanent anslagsökning till Tullverket om sammanlagt 185 miljoner kronor. Det är en kraftig satsning som under de kommande fyra åren motsvarar drygt 10 procent jämfört med dagens anslagsnivå. Resurserna ska användas för att öka tullkontrollerna vid gränsen. Det är den enskilt största satsningen i modern tid för att förstärka Tullverkets verksamhet.
Herr talman! Tack, finansministern, för detta svar! Jag vill börja med att belysa betydelsen av en fungerande tullverksamhet och av att vi runt om vid Sveriges gränser har tullstationer som kan fungera som serviceinstitution och kontroll vid våra gränser. Tullverksamheten har en grundläggande funktion för hur vårt samhälle fungerar och interagerar med andra länder och också för hur marknaderna kan utvecklas. Förutom att bevaka gränser och arbeta förebyggande mot smuggling och hindra annan kriminell verksamhet är tullverksamheten avgörande för företagandet i Sverige och gör att det finns möjlighet att fungera rent praktiskt på en allt tuffare global marknad. Att bedriva konkurrenskraftig verksamhet och kunna göra affärer över gränsen förutsätter en fungerande tullverksamhet i den absoluta närmiljön. Interaktionen mellan Sverige och Norge fortsätter att öka, och vi har sett genom åren hur svenska och norska företag har etablerat sig på respektive sida om gränsen och hur det skapar jobb och utveckling och ger framtidstro till många bygder som tidigare har utsatts för omstruktureringar och neddragningar. Att då medvetet medverka till att göra det svårare för näringsidkare att ha en dygnetruntfungerande transport över gränsen är mycket oroande. Det är det som sker i och med att man nu aviserar en neddragning på tullverksamheten i Hån utmed E18, som är en av Sveriges absolut viktigaste trafikleder mellan Sverige och Norge, huvudleden mellan Oslo och Stockholm. Tullverket beslutade i oktober att stänga ned tullverksamheten i Hån nattetid från den 1 april nästa år. Det ger både kostnadsökningar och längre sträckor att hantera för företagen. Det kan också ge miljöeffekter, och inte minst ger det mindre tid för kärnverksamheten. Som produktion och verksamhet i dag utvecklar sig kan norska företag ha verksamhet på andra sidan gränsen, i Sverige, och det finns sådana i Töcksfors i Årjängs kommun. Företagen producerar dagligen och paketerar på kvällen för att sedan nattetid transportera sina produkter över gränsen till Norge. Det här kommer att slå stenhårt mot de företagen. Logistikflödet begränsas och blir sämre. Det blir mycket mindre möjlighet att ha en daglig flödeshantering mellan enheter och mellan intäkter och utgifter, och möjligheten att göra affärer med andra företag begränsas också. Ska det vara möjligt med produktion och lagerhållning i Sverige framöver måste tullverksamheten vara öppen också nattetid både i den här tullstationen och på andra platser i Sverige där det handlar om att utveckla verksamhet i båda riktningar. Jag vet inte om finansministern har varit på plats på ett tag i den här delen av Sverige och resonerat med lokalpolitiker och lokala företagare och också norska aktörer på plats i Sverige som bidrar till att Norge och västra Värmland i dag kan definieras som en gemensam arbetsmarknadsregion. Årjäng tillhör funktionellt Oslos arbetsmarknadsregion sedan många år. Det är ett ständigt flöde av människor, varor och tjänster över gränsen. Vi känner oss väldigt delaktiga i den norska utvecklingen. Framtidstron växer. Norge fortsätter nu att satsa på E18. Man har byggt färdigt ytterligare en etapp fram till den svenska gränsen. Den kommer att invigas om ett par veckor. Förhoppningsvis kommer man också att slutföra den återstående sträckan fram till Tusenfryd vid E6:an. När den satsningen har genomförts kommer trafiken sannolikt att öka ytterligare. Jag tackar för svaret så här långt. Jag ser att det finns en avsevärd ambitionsökning. Då borde den tioprocentiga anslagsökningen också innebära att man kan prioritera om och säkerställa att det är öppet dygnet runt, också vid tullstationen i Töcksfors, Hån. Jag ställer frågan igen. Kommer finansministern att medverka till detta?

Herr talman! Jag vill tacka finansministern för möjligheten att lämna synpunkter i en viktig fråga. Jag, Årjängs kommun och Handelskammaren Värmland har under lång tid försökt folkbilda oss om hur Tullverket tänker om framtiden. Vi har också kämpat för att få möjlighet att beskriva för dem hur en stängning av tullen nattetid påverkar inte bara Årjäng utan hela Värmland och Sverige. Som lokalpolitiker i Årjäng har jag för övrigt under hela mitt politiska liv, tjugotalet år, kämpat tillsammans med andra partier för en ny tullstation. Det är något som vi ännu inte har sett. Men det är en annan fråga som vi kanske kan återkomma till. Det är positivt att fler partier ger sig in i frågan. Jag vill därför tacka Daniel Bäckström för att han har ställt interpellationen i den här viktiga frågan. Det ger mig möjlighet att fortsätta en viktig diskussion. I oktober skrev jag nämligen en fråga till finansministern i just det här ärendet. Min fråga var hur ministern avser att verka för att det internationella varuflödet varken ska hindras eller snedvridas. Jag fick då svaret att ministern är medveten om att beslutet att stänga tullstationen nattetid kommer att innebära att det saknas lösningar för att hantera några transporter per natt, men att Tullverket också kommer att följa utvecklingen av trafikflödet och näringslivets behov av tillgänglighet. Som socialdemokrat är jag såklart jätteglad över att den socialdemokratiskt ledda regeringen ända sedan dag ett har varit tydlig med att man vill ha ett Sverige som hänger ihop, där service ska fungera i hela landet. Man väljer också, precis som finansministern nyss sa, att i kommande budget, vars ramar klubbades så sent som häromdagen, satsa historiskt mycket pengar på just tullens verksamhet. Jag vill med mitt inlägg passa på att lyfta fram några viktiga saker som borde ha påverkat tullens beslut, men som - vad vi kan se - inte har gjort det ännu. För det första tävlar Norge med Tyskland om att vara Sveriges viktigaste handelspartner. De brukar turas om att vara etta och tvåa. För det andra är just den tullstation som vi nu diskuterar den näst största vägpassagen för gods in i Norge. För det tredje kommer tullstationen i Svinesund, enligt uppgifter som vi har fått, att påverkas av vägbyggen runt omkring stationen. Det kommer att leda till mycket köer. Då kommer det att påverka närliggande stationer, just i Hån och Eda. Transporter kommer förmodligen att välja andra vägar i stället för att stå i köer. Det känns lite grann som att den ena handen inte vet vad den andra gör. För det fjärde förstår jag inte varför en förändring ska ske när konsekvenserna med stor sannolikhet kommer att bli att tunga transporter kommer att välja att ta andra vägar än E18. Man kommer att ge sig in och snurra på mindre och sämre vägar än det som är vår livsnerv mellan två huvudstäder, dessutom på den mörka tiden av dygnet. Det finns en mycket stor risk för ett ökat antal olyckor. Jag inser att den sista punkten handlar mer om infrastruktur än om tullens verksamhet. Men vi måste se till helheten. Min fråga till finansministern är helt enkelt: Hur tänker finansministern arbeta för att vi inte ska försvåra för det viktiga näringslivet, som är beroende av att vår service fungerar i hela landet, oavsett tid på dygnet?

Herr talman! Jag vill tacka finansministern för svaret på Daniel Bäckströms interpellation. Finansministern framhåller att Tullverket tillförs mer ekonomiska medel nu. Det är bra. Även vi moderater tillför mer medel till tullen i vårt budgetförslag, till och med mer än regeringen gör. Men den ekonomiska förstärkningen skulle nog ha behövts för länge sedan, inte minst i ljuset av de problem som nu finns med inflöde av både narkotika och vapen till Sverige. Tullverkets roll som brottsbekämpande myndighet blir allt viktigare, vilket även justitieutskottet har konstaterat. I det sammanhanget vill jag påminna om att just tullstationerna i västra Värmland, i Charlottenberg och framför allt i Hån, i samarbete med norsk tull och norsk och svensk polis spelar en viktig roll när det gäller att bekämpa de många multikriminella stöldligorna i västra Värmland. Herr talman! Precis som Daniel Bäckström framhåller har Tullverket naturligtvis också en mycket viktig uppgift för att möjliggöra företagande, handel och flöden över gränserna. Vidare har tullstationerna i västra Värmland tillsammans med några andra tullstationer utmed gränsen mot Norge ett speciellt ansvar i och med att det är EU:s yttre gräns. Vi har alltså ett ansvar även gentemot EU här. Och vad jag förstår har även kommissionen haft synpunkter på öppettiderna vid tullstationen i Hån. Tullverket ligger under Finansdepartementet, och jag har respekt och förståelse för att finansministern inte kan besluta om var enskilda tullstationer ska ligga, än mindre när de ska vara öppna. Men problemet som har uppstått genom stängningen av tullen i Hån nattetid är principiellt djupt olyckligt. Det försvårar kraftfullt förutsättningarna för handel med Norge, som precis har anförts som Sveriges viktigaste handelspartner, framför allt när det gäller export av produkter. Närmare 5 miljoner fordon passerar riksgränsen mellan Norge och Värmland varje år. För mig är det helt obegripligt att man väljer att fatta ett beslut som omöjliggör trafik på natten för en stor del av lastbilstrafiken. Åkerinäringen har påpekat att stängningen framför allt kommer att påverka de små och medelstora åkerierna, eftersom de inte har undantag från klareringskraven. Tullverket har också anfört att man ska bejaka digitaliseringen och införa elektronisk klarering. Jag tror att alla är villiga att bejaka digitaliseringen. Problemet är bara att den elektroniska klareringen från Tullverket inte kommer att vara införd förrän 2023. I den bästa av världar skulle jag vilja se att inga lastbilar stannar vid tullen i Hån eller för den delen någon annan tullstation, men till dess att vi har elektronisk klarering så tycker jag att det är djupt olyckligt att man stänger tullen i Hån nattetid. Precis som Daniel Bäckström och Gunilla Svantorp var inne på kan det få två viktiga konsekvenser. För det första får det miljökonsekvenser när lastbilar tvingas köra omvägar på många mil varje dygn för att kunna komma till andra stationer där man kan klarera på natten. För det andra har också norska Tolletaten uttryckt oro över att tullen i Hån ska vara stängd nattetid, eftersom de tror att det finns risk för att lastbilar ignorerar själva klareringen och kör in i Norge olagligt. Jag vill verkligen vädja till finansministern att hon ser över den här frågan.
Herr talman! Det är glädjande att det är en stark ekonomisk utveckling i den här delen av landet. Vi ser att näringsliv men också kommunal offentlig verksamhet växer och frodas runt om i hela landet. Det är oerhört glädjande att det sker också i västra Värmland. Det kan vi nog enas om. Jag tror också att vi kan enas om vilka frågor som ska beslutas av regering och riksdag och vilka frågor som ska beslutas av enskilda myndigheter. Och att besluta om hur man använder sina medel på det mest effektiva sättet, bland annat vad gäller öppettider, är Tullverket bäst lämpat att göra. Regeringen och riksdagen ska försöka säkerställa att Tullverket har de resurser som krävs för att klara sitt viktiga uppdrag. I samband med att jag har fått frågan och interpellationen har jag inhämtat en del information från Tullverket. Vad jag har förstått är deras bedömning att det med de möjligheter som finns, med digitala lösningar och tillstånd, handlar om en handfull transporter varje natt där det inte kommer att kunna lösas på det sättet. Den handfulla mängden transporter har i stället möjlighet att ta en timmes omväg och åka över en annan tullstation. Eftersom dessa fem transporter som kommer under natten inte har möjlighet att ta del av någon av dessa lösningar sparar Tullverket 13 arbetstimmar varje dygn. Tullverket har gjort bedömningen att de 13 arbetstimmarna i stället kan läggas på att förbättra servicen under de av dygnets timmar när tullstationen är öppen. Den sammantagna servicen till näringslivet kan då bli bättre. Tullverket följer naturligtvis upp och ser hur transporterna utvecklas för att kunna ge bästa möjliga service till näringslivet.

Fru talman! Regeringen aviserade i svaret, och Magdalena Andersson gör det tydligt, att regeringen i sitt budgetförslag gör en stor satsning på tullverksamheten i Sverige. Det är en av de största på länge. Att samtidigt i debatten redovisa hur effekterna av förändringen slår i timmar per dygn innebär att man snabbt kan börja räkna på vad 10 procents anslagsökning kan göra för en verksamhet i Hån med tanke på den omläggning som planeras. Varför kan inte dessa pengar även i fortsättningen finansiera ett öppethållande dygnet runt? Det borde vara en självklarhet. Det är positivt med en hög anslagsambition i det långsiktiga arbetet, men det blir ändå i praktiken en omfördelning i fråga om var utvecklingen av tullverksamheten kommer att ske framöver eftersom man lägger fokus på andra landsändar, som givetvis också har mycket att göra. Det finns många utmaningar i Sverige i denna fråga. Signalen från regeringssidan och de myndighetsbeslut som har fattats innebär att Hån inte är ett prioriterat område. Det är ett av de viktigaste stråken i utvecklingen av förbindelserna mellan Sverige och Norge. Samtidigt har Norge satsat och fortsätter att satsa. Oslo med omnejd växer så det knakar. Därför borde det finnas en gemensam syn från Sveriges och Norges perspektiv i hur dessa möjligheter ska se ut. Det tar några år innan den elektroniska lösningen finns på plats. Om det är fyra, fem eller sex år får vi se, men fram till dess är det kortsiktigt oerhört viktigt att de företag som planerar att fortsätta att utveckla sig eller de som funderar på ett etablera sig på den svenska sidan också kan känna trygghet i att den möjligheten finns dygnet runt. Det är viktigt. Även om det är fråga om få transporter är det ändå också fråga om fjärrtrafik. I dagsläget är det transporter som går från Norge utmed E18 vidare mot Baltikum och andra områden. De är i sig viktiga för det totala logistikflödet. Vi har all anledning att helhetsmässigt fundera på vilken nettoeffekt detta i praktiken ger för den långsiktiga samhällsutvecklingen. Även om myndigheten kan omfördela arbetstimmar på ett dygn och se kortsiktiga ekonomiska effekter, finns större samhällsekonomiska konsekvenser som jag tror att också finansministern är medveten om. Jag skulle hoppas att vi kan ha en gemensam syn. Jag vet hur angelägen frågan är för det lokala ledarskapet i Årjängs kommun. Det har lagts ned och läggs ned mycket arbete för att tillsammans med bygden och grannkommunerna på den norska sidan aktivt försvara och underlätta rimliga villkor för att utveckla företagandet i Västvärmland. Interaktionen med de stora köpcentrumen alldeles vid Håns tullstation, som tar en betydande del av det svenska handelsflödet över gränsen, är här för att stanna. Det finns bara möjligheter, och då ska de rätta förutsättningarna finnas. Regeringen har ändå chansen att resonera principiellt om hur policyn ska se ut för öppettiderna i tullverksamheten.

Fru talman! Jag tackar finansministern för svaret. Betydelsefulla signaler ges om man tillåter att en viktig tullstation stänger på natten, det vill säga att inte ta den vägen. Handelskammaren skickade ut en enkät till sina medlemsorganisationer. 48 av 55 som svarade sa att de kommer att påverkas. Av dem är det många som kan ändra sina rutter och göra annorlunda, men det är ändå några som påverkas varje natt - precis som finansministern sa.

Samtidigt förstår jag att detta egentligen inte är finansministerns uppgift, men det är ändå finansministern som vi måste prata med. I min fråga i oktober tog jag upp EU:s förordning om tullstationers öppettider. Den ska inte försvåra för näringslivet. Hur ser finansministern på hur denna förordning försvårar för varuinflödet till och varuutflödet från Sverige?

Fru talman! Jag tackar finansministern för interpellationsdebatten. Jag har också hört siffran om omfattningen av antalet lastbilar, som skulle röra sig i häradet av fem lastbilar per dygn. Men jag kan också tillägga att jag har hört andra siffror som är signifikant högre i omfattning av lastbilstrafiken och beläggningen av tullstationen på Hån nattetid. Jag är fullt medveten om att fokus för Tullverket ligger på införsel snarare än utförsel av varor. Tullstationen i Hån handlar mycket om utförsel. Jag hoppas ändå att de budgetförstärkningar som nu görs på Tullverket också kan användas för att säkra att tullstationen i Hån hålls öppen på natten. Det är en viktig regional utvecklingsfråga och har också en nationell betydelse. Precis som Daniel Bäckström och Gunilla Svantorp var inne på är E18 själva kroppspulsådern in till Osloområdet, och den är extremt viktig för vår handel. Vi vet att det kommer att bli negativa miljökonsekvenser när lastbilarna tvingas ta alternativa rutter. Vi vet att det kommer att slå hårt mot de små och medelstora företagen, framför allt de som inte har undantag från klarering. Vidare kommer det att försvåra samarbetet mellan svensk och norsk tull.

Fru talman! Kommer handeln mellan Sverige och Norge att försvåras? Här har Tullverket ett uppdrag att underlätta för varor att passera in och ut genom landets gränser. Utan att lägga mig i Tullverkets uppfattning skulle jag utgå från att Tullverket gör bedömningen att detta arbete skulle underlätta och förbättra servicen mot näringslivet eftersom det kan finnas mer personal på plats under de timmar på dygnet när det är mycket varor som passerar.

Fru talman! Jag kan än en gång konstatera att finansministern hävdar att det har gjorts stora insatser för att utveckla tullverksamheten. Jag kan personligen inte se hur en stängd tullstation nattetid i praktiken innebär en utvecklad tullverksamhet, i det här fallet för tullstationen i Hån. Det är snarare så att det här är början på negativa signaler till dem som är beroende av tullverksamheten vid gränsen utmed E18 och på sikt kanske också en smygcentralisering utifrån regeringens ambitioner när det handlar om hur man ska jobba mot den här delen av landet. Här finns det all anledning att återkomma och diskutera förutsättningarna långsiktigt. Jag hoppas att budgetförstärkningen som regeringen nu aviserat kommer att leda till att Tullverket gör en ny bedömning inför stundande vårtermin och kan se om det går att lägga upp detta på ett annat sätt de närmaste åren och även långsiktigt. Vi behöver en fungerande tullverksamhet, vi behöver utveckla den och vi behöver ha tillgängliga system som gör att det lätt går att röra sig över gränsen, vare sig man åker med fjärrtrafik eller rör sig regionalt mellan två enheter i respektive kommun på var sin sida gränsen. Den här frågan diskuteras och berör många människor och många företag i både Sverige och Norge. Jag hoppas att vi kan få se signaler om framtiden och även signaler i den här frågan som lugnar och ger förutsättningar att fortsätta satsa i de här bygderna och skapa arbetstillfällen, vilket också ger skatteintäkter för Sveriges fortsatta välfärd. Tack för denna debatt!

Fru talman! Jag vill också tacka för debatten. Jag uppskattar det engagemang som jag märker från flera riksdagsledamöter för att det ska finnas goda möjligheter för tillväxt och jobb runt om i hela landet. Det är en ambition som fullt ut delas av regeringen. Regeringen har också vidtagit viktiga åtgärder för att försöka förstärka tillväxten och jobbmöjligheterna runt om i hela landet, bland annat med de omfattande satsningar som vi gör på infrastruktur och på kommuner och landsting runt om i hela landet men också med utökade utbildningsmöjligheter. Det är naturligtvis bra att vi delar den ambitionen. Vad gäller tullen och specifikt tullstationen i Hån är det viktigt att understryka att det är Tullverket som är bäst lämpat att bedöma exakt vilka öppettider som ska gälla för en enskild tullstation samt att det inte är riksdag eller regering som beslutar om den saken. Det hindrar dock inte att vi debatterar möjligheterna för näringslivet runt om i landet, inklusive möjligheterna att transportera varor in i och ut ur landet. Det är naturligtvis viktigt. Det är också viktigt att understryka det faktum att regeringen har gjort en omfattande satsning på tullen för att stärka inte bara servicen utan också kontrollen vid våra gränser.